Fru talman! Utskottet anför en fullgod motivering för det ställningstagande som man föreslår att riksdagen skall göra, men därutöver finns det en aspekt som inte har kommit fram i debatten, nämligen hur Förenta nationerna har behandlat frågan. För ett par år sedan hade jag tillfälle att lyssna till hela Koreadebatten i FN, som pågick under åtskilliga dagar. Där framfördes många argument från den nordkoreanska sidan, varav herr Lorentzons anförande i dag var en blek kopia, och det framfördes argument från andra sidan. Vid omröstningen visade det sig att de kommunistiska länderna stod ensamma. Alla andra, inklusive flertalet av de afrikanska staterna, de asiatiska, de latinamerikanska och neutrala länder, enades om att anta en resolution. Mot den röstade de kommunistiska länderna. Bland dem som röstade för resolutionen var Sverige. Jag undrade när jag lyssnade på debatten, vad herrar Gustavsson i Nässjö och Lorentzon menade. Skall vi respektera Förenta nationernas beslut? Skall vi respektera Sveriges röstning i Förenta nationerna? I FN:s beslut ingår att övervakningskommissionen skall fortsätta sin verksamhet, och det är ett hinder som jag anser finns för ett erkännande. Det har redan sagts att centern har den principiella uppfattningen att alla de facto existerande länder, som inte är föremål för FN-sanktioner, skall erkännas. I fråga om återföreningen bör observeras att utskottet har varit mycket försiktigt i sin skrivning. Utskottet har sagt att tidpunkten för en återförening tills vidare är mycket oviss. Jag accepterade den skrivningen, ty jag måste säga att jag tror ytterst litet på att det blir någon återförening. Och varför? Jo, omigen en hänvisning till Bresjnevdoktrinen. Efter all kritik som Sovjetunionen fick efter överfallet på Tjeckoslovakien skulle utrikesministern Gromyko säga någonting. Han sade endast: Ni skall inte tro att ni tar en enda bit av det socialistiska samväldet. Han använde uttrycket samväldet. Så länge det finns ryska vapen skall man inte tro att man tar någon bit av det socialistiska väldet. Då finns bara en väg till återförening i sådana länder som är delade, och det är underkastelse under den kommunistiska diktaturen. I så fall finns det en möjlighet till återförening, icke annars. Det är därför jag egentligen är ännu mera skeptisk än vad som framgår av utskottsbetänkandet, men med tanke på att det står att återföreningen är mycket oviss tyckte jag att jag kunde acceptera skrivningen där. Fru talman! Jag tycker att det är på sin plats att erinra om den organisation som vi tillhör och har tillhört sedan 1946 och om den lojalitet vi bör visa mot Förenta nationernas beslut och den röstning som den svenska delegationen med den svenska regeringens tillstyrkande har gjort. Jag har givetvis inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag tycker att det framgått redan av vad utskottets ordförande här har sagt att vi inom utskottet ställer oss mycket positiva till ett snart erkännande av folkrepubliken Korea. Det har också understrukits av herr Arne Geijer i hans senaste anförande att vi visst inte behöver avvakta återföreningen innan vi anser att den tidpunkt kommit, då svenska regeringen skulle kunna ta initiativ för att upprätta diplomatiska förbindelser med folkrepubliken. Men som bl.a. framgått av herr Bengtsons anförande kan bakom ett enhälligt utskottsbetänkande också dölja sig vissa nyanser i bedömningen. Och jag har, fru talman, ett behov av att understryka att jag för egen del anser att tidpunkten för ett erkännande av Korea redan är inne. Jag skall inte utveckla skälen härför, men de skäl som anförts mot det har inte bara försvagats — som utskottet påpekat — utan, tycker jag, nästan helt försvunnit.

Fru talman! Det är i dag mer än ett och ett halvt år sedan den svenska riksdagen senast hade att ta ställning till frågan om upprättande av fulla diplomatiska förbindelser mellan vårt land och Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering. Den tid som förflutit sedan början av maj 1971 har varit en period av ång svikna fruktansvärda lidanden för Vietnams folk och av gång på fredsförhoppningar. Det har också varit en period av stora förändringar i den faktiska situationen i Indokina och vid förhandlingsbordet i Paris, som i sin tur måste påverka och få konsekvenser för omvärldens sätt att behandla de parter som i dag förhandlar om villkor för fred i Vietnam. I takt med att sanningen om USA :s krig blir alltmer uppenbar för vårt och världens folk har också stora och betydelsefulla förändringar skett inom folkopinionen Alla dessa faktorer är av betydelse för hur förhållandet mellan Sverige och PRR bör utformas och regleras såväl faktiskt som formellt. De bör uppfordra oss till eftertanke och noggrann prövning inför den viktiga fråga som vi nu har att avgöra. Sedan mitten av förra året har USA, som vi alla känner till, trappat upp bombningarna i hela Indokina till en hittills oöverträffad nivå. Det amerikanska luftkriget har dödat, invalidiserat och skadat tusentals människor och ödelagt resultatet av många generationer människors hårda arbete. Bara det faktum att regnperioden i år var mindre intensiv än normalt och det nordvietnamesiska folkets ihärdiga och skickliga reparationsarbete räddade landet från den översvämningskatastrof, följd av massvält, som USA medvetet sökte framkalla. Medan detta ohyggliga och avsiktliga massmördande pågått har USA gång på gång saboterat fredsförhandlingarna i Paris. Under den sistlidna vintern uppträdde USA:s förhandlare öppet föraktfullt och provokativt. Långa tider låg förhandlingsarbetet nere på grund av att USA ensidigt avbrutit förhandlingarna. Detta var situationen när befrielsestyrkornas offensiv inleddes i våras. Befrielserörelsernas framgångar, det alltmer uppenbara faktum att USA inte ens med hjälp av terrorbombningarna kan pressa Vietnams folk till underkastelse och den förestående valkampanjen tvingade USA att återuppta fredsförhandlingarna. Världen vet ännu inte om dessa diskussioner var allvarligt menade från USA: sida eller om de bara var valtaktiska spekulationer. Men vad vi vet är att Nordvietnam och PRR har visat generositet i sina ansträngningar att uppnå en varaktig fred för Vietnams folk och att en preliminär överenskommelse har nåtts om villkoren för fred. Vår diskussion i dag äger rum i en stund av yttersta allvar och avgörande betydelse för Vietnams och Indokinas folk. Vi hoppas intensivt att fredsförhandlingarna under de närmaste veckorna äntligen skall ge resultat.

Vi känner fruktan och ångest för att USA till slut ändå skall dra sig ur fredsdiskussionerna och fortsätta sitt angreppskrig. Vår debatt i dag äger rum i en stund då verkligheten för människorna i Vietnam är lika fruktans ärd som någonsin, för många t.o.m. värre. Lidandena och den meningslösa förstörelsen fortsätter. Krigshandlingarna och övergreppen mot enskilda människor har inte upphört — de har t.o.m. intensifierats samtidigt med att fredsdiskussionerna har pågått. Den 11 oktober, samma dag som den första avgörande förhandlingsfasen mellan Nordvietnams specielle förhandlare Le Duc Tho och president Nixons rådgivare Henry Kissinger avslutades, bombades Hanois centrala delar. Det drabbade inte bara den franska legationen utan också tätbefolkade arbetarkvarter längs Röda flodens lopp genom Hanoi. Bombningar pågår just nu, både norr och söder om den demilitariserade zonen. Under de veckor, då förhandlingarna inleddes, koncentrerades bombningarna mot skolorna i samband med höstterminsstarten, av samma skäl som de koncentreras mot dammar och skyddsvallar under regnperioden eller mot böndernas odlingar under perioder av sådd, plantering och skörd. De amerikanska krigsmaterielleveranserna till Saigonjuntan har mångdubblats. Fascistregimen i Saigon ökar terrorn mot civilbefolkningen. Tiotusentals människor har kastats i fängelser och koncentrationsläger under de senaste veckorna. Där pågår och förbereds masslikvidation av politiska fångar. Det gäller för diktatorn Thieu att utrota ledarskiktet inom FNL, PRR och de neutrala grupperna, dvs. alla folkligt förankrade organisationer, före ett eventuellt fredsslut. Fru talman! Den helt avgörande majoriteten av vårt folk står i dag enig i fördömandet av USA ss krig. Den stöder Vietnams folk i dess kamp för fred, frihet och social rättvisa. Denna majoritet av vårt folk kräver av oss, att vi som dess representanter gör vårt yttersta för att öka det politiska och materiella stödet till Indokinas folk. En nödvändig del av detta stöd är att vi både faktiskt och formellt erkänner den provisoriska revolutionära regeringen i Sydvietnam, som i så många år har kämpat för att förverkliga villkoren i 1954 års fredsöverenskommelse och de allmänna val som där utlovas. Bakom kravet på ett erkännande av PRR står i dag bl.a. de drygt 2,5 miljoner medlemmarna i Svenska kommittén för Vietnam. Uttalanden med krav på erkännande av PRR har antagits vid hundratals möten anordnade i samarbete mellan kommittén och de svenska folkrörelserna under denna höst. Det var ett skamligt misstag när vi 1957 erkände den fascistregim, som med USA ss hjälp installerades i Saigon i stället för den regering som enligt 1954 års fredsöverenskommelse skulle ha upprättats i Sydvietnam som ett resultat av allmänna och fria val inom två år efter fredsslutet, dvs. senast i juli 1956. Genom denna handling medverkade vi till att fredsöverenskommelsen och de fria valen saboterades. Det är i och för sig bra att, så som utskottet påpekar, våra förbindelser numera har trappats ned. Men faktum kvarstår att vi formellt och juridiskt fortfarande erkänner fascistjuntan i Saigon och därigenom folkrättsligt ger den en starkare ställning än PRR. Det har sagts att den internationella rättens regler och praxis skulle göra det omöjligt för Sverige att upprätta fulla diplomatiska förbindelser med PRR. Jag tror vi har skäl att diskutera innebörden av dessa regler. Sverige har sedan länge konsekvent hävdat principen att folkrättens syfte och uppgift är att stärka de små staternas förhindra missbruk från deras sida, som i kraft av sina överlägsna tekniska och ekonomiska resurser och sin politiska makt kan sätta sig över folkrätten. Vi har strävat efter att utveckla och modernisera folkrätten så att den faktiskt kan fungera i dagens verklighet. Det är mot den bakgrunden som jag nu vill kommentera den hittillsvarande tillämpningen av de i detta sammanhang aktuella folkrättsliga reglerna.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 Vad först gäller det andra kriteriet, som gäller kontrollen av territoriet, tvingas jag konstatera att om den principen skulle ha tillämpats konsekvent, skulle Saigonjuntan aldrig ha erkänts. Sanningen är ju att ingen regim i Saigon, varken den tidigare eller den nuvarande, någonsin skulle ha kunnat komma till makten eller hålla sig kvar en enda dag utan USA:s stöd. Under det senaste halvåret har Saigonregimens situation försämrats så till den grad, att man inte längre kan genomföra skatteuppbörd och folkbokföring ens i områden som tidigare betraktades som säkra.

Vi erkände aldrig Quislingregimen under den fullt riktiga motiverin diplomatiska förutåt. På vilket sätt skiljer sig Thieuregimen positivt från Quislingregimen? bindelser med Har den en mer effektiv kontroll? Är den mer självständig utåt? Republiken Syd Däremot kan man konstatera, och jag noterar med tillfredsställelse att vietnams provisoutskottet i sitt utlåtande slår fast detta, att PRR i dag har kontroll över riska revolutionära stora delar av Sydvietnam. Inom dessa områden, som växt kraftigt det KERCKiNg senaste året, har man en välorganiserad civil organisation, som i effektivitet, för att inte tala om i graden av folkligt stöd, vida överträffar den organisation som någon annan regering någonsin lyckats eller velat genomföra i Sydvietnam. Därtill kommer den politiska organisation, som FNL uppenbarligen har i stora områden, som kontrolleras av Saigon, t.o.m. i koncentrationslägren och i de stora städerna. Den situation som råder i Sydvietnam i dag är inte unik i världen. Den återfinns i ett antal länder, framför allt i det övriga Indokina och i Portugals kolonier. Jag har med egna ögon sett denna verklighet vid ett besök i de befriade områdena i den portugisiska kolonin Guinea Bissau hösten 1970. Sanningen är att förtryckarna är instängda i de stora städerna och vissa befästa fort, medan befrielserörelsen behärskar landet i Övrigt. I de befriade områdena råder för första gången i landets historia rättstrygghet och demokratisk självstyrelse. Under de senaste månaderna har de första parlamentsvalen i Guinea Bissaus historia genomförts. Människornas vardagliga levnadsvillkor förbättras ständigt trots kriget tack vare den civila organisation som byggs upp. Men förtryckarna, som sedan länge är militärt besegrade till lands och inte längre över huvud taget kan komma ut ur sina befästa läger annat än med flyg, fortsätter att erkännas av omvärlden som företrädare för det folk som de terroriserar från luften. Det ter sig särskilt egendomligt, ja cyniskt, att man ibland får höra argumentet att själva det förhållandet att befrielserörelsen inte kontrolle rar huvudstaden är ett kriterium för att inte erkänna denna som rättmätig företrädare för sitt folk. Faktum är ju, att befrielserörelserna ofta medvetet avstår från att inta de stora städerna, såsom provinscentra och huvudstaden dels därför att det skulle medföra alltför mycket mänskligt lidande, dels därför att man vet att det skulle leda till att staden skulle förstöras genom terrorbombningar. Skall vi verkligen tvinga befrielse rörelserna till handlingar, som de av humanitet vill avstå ifrån, bara för att skaffa oss bevis för det som vi redan vet? Skall frågan om vem som har det avgörande inflytandet i Sydvietnams olika provinser t.ex. avgöras av det faktum att Saigonregimen fortfarande med USA:s hjälp håller provinshuvudstaden eller av det faktum att PRR leder den majoritet som bor i byarna på landsbygden? För i Vietnam, liksom i de andra länder där likartade förhållanden nu råder, är 90 procent av folket eller mer bönder, bosatta på landsbygden. Jag vill, fru talman, bestämt hävda, för det första att nuvarande rättspraxis inte tillräckligt tar hänsyn till verkligheten i flera av världens länder och för det andra, att PRR, med en rimlig tillämpning av folkrättens principer, mer effektivt än Saigonregimen uppfyller de krav Onsdagen den som man har rätt att ställa på ett folks regering. Det förhållandet att de 6 december 1972 geografiska gränserna inte alltid kan klart fastställas är härvid inte avgörande. Det framhålls bl.a. av den svenska folkrättsexperten, utrikese : ” rådet Hans Blix i hans bok ”Contemporary Aspects of Recognition”. diplomatiska för Det tidigare först nämnda kriteriet innebär, att den makt som skall bindelser med erkännas, måste kunna peka på en viss, även av andra erkänd, Republiken Sydsjälvständighet utåt. Detta är ett självklart krav, eftersom dess uppgift är Vigknanns PROisO: att företräda en nation i dess relationer till omvärlden. Den måste kunna riska revolutionära framträda som en trovärdig förhandlingsoch avtalspart, så att andra Vegan länder, internationella organisationer och andra verkligen kan utgå från, att ingångna avtal fullföljs. Men denna den sydvietnamesiska befrielserörelsens förmåga är ju just vad USA och Saigon har erkänt, när man, visserligen motvilligt, satte sig ned vid förhandlingsbordet tillsammans med FNL och Nordvietnam redan 1968. Sedan PRR därefter, i juni 1969, bildats, har denna regering erkänts av 31 stater. Den betraktas över hela världen som en självklar part i en fredsöverenskommelse. Och i det preliminära fredsavtal, som offentliggjordes den 26 oktober 1972, omnämns på flera punkter inte bara existensen av två administrationer och två arméer i Sydvietnam utan också uttryckligen den provisoriska revolutionära regeringen som en av parterna. USA har härigenom självt bidragit till att skapa grunden för ett internationellt erkännande av PRR, vare sig USA slutgiltigt kommer att underteckna avtalet eller inte. Av än större betydelse för vårt ställningstagande i dag är emellertid den nya situation som uppstått i och med att detta preliminära fredsavtal har utarbetats.

Utskottets invändning att ett svenskt erkännande av PRR skulle kunna störa bildandet av en koalitionsregering och att Sverige bör vänta med ett erkännande till dess att en koalitionsregering bildats, är i och för sig ett sympatiskt anslutande till ett av huvudkraven i PRR:s tidigare framlagda sjupunktsprogram, men det är under nuvarande förhållanden inte längre relevant. Tvärtom skulle det under den nu uppkomna situationen te sig mer egendomligt än någonsin om Sverige fortsatte att upprätthålla sitt formella juridiska erkännande av Saigonjuntan medan ett sådant formellt erkännande förvägras PRR. Det är med förvåning och besvikelse jag konstaterar att utskottet inte med ett ord berör och alltså ger intryck av att inte känna till den utveckling av fredsförhandlingarna som varit känd i mer än en månad. Utskottets betänkande innebär emellertid på flera punkter betydelsefulla framsteg jämfört med tidigare år. Framför allt innebär utskottets skrivning att man de facto erkänner PRR:s rätt att framträda internationellt. Utskottets skrivning innebär också att den socialdemokratiska partikongressens beslut att Sverige bör utveckla och utvidga sina 412 förbindelser med PRR samt att PRR:s representation i Sverige skall ges möjlighet till kontinuerlig kontakt med den svenska regeringen fullföljs. De under B i motionen 439 framförda kraven har därmed tillmötesgåtts. Det finns därför ingen anledning att yrka bifall till denna punkt i min motion. Samtidigt som jag konstaterar dessa positiva inslag i utskottets skrivning beklagar jag djupt att utskottet inte ens mot bakgrunden av den senaste tidens utveckling i fredsförhandlingarna velat ta steget fullt ut och gå den folkmajoritet till mötes som kräver ett svenskt erkännande av PRR. Jag vill påminna om att ett mycket stort antal politiska, fackliga och ideella organisationer har ställt kravet på fullt erkännande av PRR. Till dem hör bl.a. många socialdemokratiska partidistrikt. Socialdemokratiska kvinnoförbundet och Ungdomsförbundet. Det har en längre tid varit uppenbart, att man från PRR:s sida betraktar ett svenskt erkännande som ett betydelsefullt politiskt stöd i fredsförhandlingarna. Detta framhölls bl.a. av PRR:s utrikesminister Madame Nguyen Thi Binh vid hennes besök i Sverige för två månader sedan. Med de senaste veckornas utveckling har värdet av ett svenskt erkännande som ett verksamt bidrag till att skapa en varaktig fred i Vietnam bara ökat. Fru talman! Med hänvisning till vad jag anfört och särskilt till den nuvarande allvarliga situationen i fredsförhandlingarna i Paris hemställer jag att riksdagen som sin mening ger till känna att regeringen snarast bör ta iniativ till att upprätta fulla diplomatiska förbindelser med Republiken Sydveitnams provisoriska revolutionära regering.

Fru talman! Fru Dahl har redan konstaterat att utrikesutskottet i år har behandlat frågan om ett erkännande av Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering — PRR på ett mera seriöst sätt än tidigare år. Nu betonas framför allt de faktiska förbindelser som redan existerar — att svenska regeringen och svenska myndigheter har goda kontakter med PRR, att ett biståndsprojekt planeras och genomförs och att PRR:s representanter har möjlighet att verka i Sverige. Men utskottet finner ändå att ett svenskt initiativ i erkännandefrågan inte bör tas under, som det heter, ”de nu pågående känsliga förhandlingarna om Sydvietnams framtid”. Detta är ett resonemang som inte håller. Det är nu mera angeläget än någonsin att det officiella Sverige ger ett klart och kraftfullt stöd åt fredskråfterna i Indokina. De nu pågående ”känsliga förhandlingarna” för att citera utskottets betänkande talar inte mot ett svenskt erkännande av PRR. Det talar tvärtom för ett sådant initiativ. Det är nu väl känt — och fru Dahl har här varit inne på den frågan — att Demokratiska republiken Vietnams regering och USA :s regering hade kommit överens om alla väsentliga punkter i ett fredsavtal i god tid före presidentvalet i USA den 7 november och att detta avtal skulle ha undertecknats den 31 oktober 1972. Men Nixonadministrationen hade flera gånger begärt och fått uppskov med undertecknandet, och det var när den begärde ett nytt uppskov för nya förhandlingar under hänvisning till ”svårigheter i Saigon”, som DRV:s regering den 26 oktober publicerade fredsavtalets nio huvudpunkter och energiskt protesterade mot att USA förlängde och intensifierade kriget. Det var vid den tidpunkten uppenbart att president Nixon ville bordlägga hela problemet tills han hade dragit ut alla positiva effekter av fredsryktena och fredslängtan och fått ytterligare en fyraårsperiod att fortsätta USA:s neokolonialistiska politik i Indokina. Nixons chefsförhandlare, Henry Kissinger, bekräftade samma dag — den 26 oktober — vid en presskonferens i Vita huset, att den avtalstext som offentliggjorts i Hanoi var ”huvudsakligen korrekt”. Det är visserligen fyra parter enbart i Vietnamkriget. Under Nixons tid har angreppskriget som bekant intensifierats i Laos och utvidgats att omfatta också Cambodja. Men om USA verkligen menar allvar med punkt 7 i avtalstexten så måste det bli ett slut på bombningarna och andra angreppshandlingar i Laos och Cambodja samtidigt med att de inställs i Vietnam. Den provisoriska revolutionära regeringen stöder niopunktsavtalet. Det är marionettpresidenten Nguyen Van Thieu i Saigon som tillåts hindra att avtalet undertecknas och under tiden fångar in ytterligare tiotusentals medborgare att torteras och dödas i Sydvietnams överfyllda fängelser. Självfallet skulle Thieu inte kunna bromsa fredsuppgörelsen i tio minuter om han inte hade Nixonadministrationens fulla stöd. Det är fullt tydligt att hans bromsning ingår i Washingtons planer. USA:s militärmakt har använt tiden sedan den 31 oktober till att pumpa in väldiga mängder med bombplan, jaktplan, tanks, artilleri och ammunition till Saigon. Bombningarna har ytterligare intensifierats. De famösa zonerna för ”fri eldgivning” dras allt närmare omkring storstäderna. Över 200 B 52:or är i aktion dag och natt bl.a. mot Saigons enormt tätbefolkade ytterområden, dit ett par miljoner sydvietnamesiska landsortsbor trängt sig samman under de mest miserabla förhållanden i tron att de där skulle vara skyddade mot USA-flygets och marionettflygets bombraider. De allra senaste dagarna har vi hört och läst rykten om att USA ämnar underteckna fredsavtalet den 15 december. Men de preciseringar som förekommit, t.ex. i Craig R. Whitneys korrespondens från Saigon i International Herald Tribune den 4 december, tvingar en att bedöma också dessa rykten med skepsis och med en hel del pessimism. Enligt de källor i Saigon som Whitney stöder sig på skulle USA stoppa bombningarna och mineringen av Nordvietnam inom några dagar efter det formella undertecknandet. ”Men”, fortsätter han, ”slutet på striderna i Sydvietnam skulle bero på Saigons godkännande av avtalet. Amerikanska krigsfångar i Nordvietnam skulle börja friges vid jultiden, och alla skulle vara fria inom 60 dagar.” Detta är en förbryllande tolkning. Enligt punkt 3 i avtalstexten skulle ”alla fängslade personer — — — friges av de olika sidorna parallellt med tillbakadragandet av de amerikanska trupperna”. Men nu är det tydligen bara de amerikanska piloterna som skall friges under det att de vietnamesiska fångarna i Saigonjuntans tigerburar och andra fångläger skall fortsätta att vara utlämnade åt juntans godtycke. Om denna korrespondens från Saigon hade varit en fristående händelse, kunde man ha bortsett från den. I citatet behandlas för övrigt bara en av de nio punkterna, låt vara en mycket viktig punkt. Men det finns tillräckligt med material för att man skall kunna vänta liknande groteska tolkningar från USA:s sida på varje punkt av avtalstexten. I nr 21 av den utmärkta tidskriften Indochina Chronicle, som utges i Washington av en forskargrupp be konstateras att ”nästan varje återst ende av amerikaner och vietnameser, nde svårighet” vid överläggningarna i Paris ”kan spåras till Nguyen Van Thieu-regimen och president Nixons vägran att klippa av hans navelsträng”. ”Här är Thieus scenario i ett nötskal”, skriver tidskriften. ”Efter ett eld upphör räknar Thieu fullt och fast med att hålla locket tätt över politisk aktivitet i varje stad och by som är inom skotthåll för hans USA-levererade gevär. Han kan vägra att frige mer än ett symboliskt antal av de 200 000 politiska fångar som nu trängs i Sydvietnams fängelser Även om de flesta av dessa fångar inte är kommunister, har de tillräckligt med skäl att hata Thieu, och de är högt aktade av folket på grund av den behandling de har genomlidit och skulle kunna förväntas ta initiativet att organisera den kommande neutralistiska koalitionsregeringen. I ett klassiskt försök att kontrollera och därefter stoppa civilbefolkningens rörelser mellan eld-upphör-zonerna skulle Thieu mycket väl kunna börja uppföra tusentals kilometer med taggtrådsstängsel, kompletterade med antipersonella minor, vakttorn, strålkastare och vakthundar. Någon förevändning kommer också att letas fram för att hindra hundratusentals s.k. flyktingar, som nu lever i vedervärdiga läger runt städerna, från att återvända till sina ursprungliga hem i FNL-kontrollerade områden.

I de största syndarna bor ämnen till de största helgonen, påpekade Anatole France i början av seklet. Men om det finns något sådant helgonämne i Thieu måste det sitta långt inne. Enligt den s.k författningen i Saigon är inte bara kommunismen utan också neutralismen en förbrytelse. Och i slutet av oktober utfärdade Thieu en förordning om ”särskilda fullmakter” som gjorde kommunism och neutralism till åsikter som kan bestr s med döden. Det behövdes tidigare ingen förordning alls för att göra detta, men nu finns det alltså formellt en förordning om det. På PRR-sidan har man självfallet inga illusioner om Thieu och hans handgångna män. Om ett fredsavtal undertecknas mellan USA och DRV och PRR ansluter sig till avtalet, är detta följaktligen bara första början av en utomordentligt svår och riskfylld utveckling. USA har enligt en sats i punkt 4 i den kända avtalstexten förbundit sig att inte på nytt ingripa militärt, om händelserna skulle gå Thieu emot. Men USA bröt ett sådant avtal i Laos 1962 och kan givetvis bryta ett avtal nu också, om inte världsopinionen är ännu vaksammare och starkare nu. Alla kända fakta om Nixonadministrationen och om Thieus marionettjunta skulle alltså leda till den slutsats som den gamle kände journalistveteranen i Washington I.F. Stone gav uttryck åt i en artikel i New York Review of Books den 30 november, nämligen att det från USA :s och Saigons sida har byggts in så mycket försåt och falskhet i det eventuella fredsavtalet och den omgivande verklighetsramen att det blir folket i Sydvietnam som förlorar efter så många år av segerrik befrielsekamp. Jag är övertygad om att I.F. Stone har fel och att han kommit till felaktig slutsats genom att han inte känt till eller inte tagit med i beräkningen hur demoraliserade Saigonjuntans trupper är och hur intensiv längtan efter fred har blivit även i kretsar som till helt nyligen utgjort den mycket smala militära och civila basen för marionettregimen. Fru Dahl har redan berört detta — hur Saigonjuntans situation på ett avgörande sätt har försämrats under det senaste halvåret. USA spelar ett mycket högt spel med de enorma materielleveranserna till Thieu. Vad skall Thieu göra med allt detta när han inte har stora truppstyrkor kvar att lita till? Det är mycket som talar för att utvecklingen i Sydvietnam är irreversibel — att den inte på nytt kan vändas till marionetternas och deras herrars fördel, hur mycket materiel som än pumpas in där. Men som jag nyss sade är, även sedan ett fredsavtal har undertecknats, den utveckling som förestår mycket svår och riskfylld och kan komma att bli mycket dyrbar i människoliv. Det är i denna situation som vi i Sverige liksom i alla länder bör göra allt för att stödja fredskrafterna i Indokina. Ett erkännande av Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering nu skulle vara ett utomordentligt stöd. Jag yrkar bifall till vänsterpartiet kommunisternas motion nr 56. Om denna motion mot förmodan inte skulle bifallas yrkar jag i andra hand bifall till det av fru Dahl under överläggningen framställda yrkandet.

Fru talman! Fru Dahl har i sitt anförande här på ett utmärkt sätt skildrat hur krigföringen går till i Vietnam, och hon har skildrat de grymheter som USA har gjort sig skyldigt till i Vietnam under hela denna tid. Jag vill inte polemisera mot detta därför att jag tycker att fru Dahl har rätt i sin skildring, och jag kan i varje fall för min del vara helt överens med fru Dahl i detta avseende. Den skrivning som nu presenteras riksdagen har fastställts av ett enhälligt utskott. Frågan om det diplomatiska erkännandet, som riksdagen har att bedöma och ta ställning till, får man se också mot bakgrund av den praxis som Sverige följer när det gäller erkännande av stater. Fru Dahl har själv hänvisat till de interpellationssvar som lämnades i riksdagen den 7 december 1967 och där utrikesministern gav ett klart besked om vilka regler och vilken praxis som Sverige har att följa i sådana här fall. Utskottet har i sin skrivning kommit in på frågan om den koalitionsregering som fru Dahl också omnämnde. Den provisoriska revolutionära regeringen har krävt att det skall bildas en provisorisk nationell samlingsregering. Svenska regeringen har flera gånger uttryckt uppfatt ningen att Vietnamkonflikten kan bringas till ett slut endast genom en politisk lösning, och från svensk sida har man anslutit sig till tanken på en folkligt stödd koalitionsregering.

Och då är det ett faktum, som även fru Dahl berörde, att PRR säkerligen behärskar ett område i Vietnam, och ett betydande område, men ingen kan med säkerhet säga var avgränsningarna för detta område går. PRR:s område har så att säga flytande gränser och gränser som ändras oupphörligt; de kan ändras allteftersom krigshandlingarna utvecklar sig.

Men för närvarande är det inte möjligt att göra det erkännande som fru Dahl här föreslår Fru Dahls motion är ju uppdelad i två avsnitt — det är två alternativa yrkanden som förs fram. Det förslag som här utdelats till ledamöterna under debatten och som är en konkretisering av fru Dahls förslag ansluter sig närmast till vad som står under punkten A i motionen och som innebär ett erkännande. Den nu utdelade skrivningen avvik något från vad som står i motionen men är i sak av samma innehåll.

Utskottet har dock i sin behandling av motionen konstaterat att det inte är möjligt att göra någon gradering av den diplomatiska status man vill ge ett land. Man erkänner en nation, eller också gör man det inte. Något mellanting finns inte.

Man kan också säga att det inte är aktuellt för PRR att sända någon representation, eftersom man redan har en sådan beskickning — om jag så får kalla den — och ett informationskontor. Den möjlighet som där finns och för vilken det inte krävs något tillstånd av svenska myndigheter har man redan alltså utnyttjat. Representanterna för republiken kan, när de är bosatta här i Sverige och representerar PRR, ta kontakter och föra samtal med vilka personer de önskar. Det är den situationen som råder i dag. Nr 132 Men nu föreslår fru Dahl ”att riksdagen som sin mening ger till känna Onsdagen den att regeringen snarast bör ta initiativ till att upprätta fulla diplomatiska —g december 1972 regering”. Utskottet har för sin del inte kunnat biträda detta yrkande och EUS KR utskottet har därför hemställt att riksdagen avslår motionen. dipi omatiska förg Pen s Fer Tp rea å bindelser med Låt mig emellertid ett ögonblick återvända till det resonemang om en T Republiken Syd gemensam koalitionsregering som ursprungligen föreslogs av PRR själv. Fru Dahl säger nu att en sådan regering inte längre är aktuell, eftersom fredsförhandlingarna har utvecklat sig på sådant sätt att det inte kan komma i fråga. Jag hoppas att jag där uppfattade fru Dahl rätt. Och då vill jag säga, att om det vet vi ingenting. Fru Dahl vet ingenting, och vi andra vet heller ingenting, om huruvida det finns några möjligheter att bilda en sådan regering eller inte. Sådant som förhandlingsläget nu är vet man kanske inte det heller i PRR eller i den sydvietnamesiska regeringen. Och det finns all anledning förmoda att förhandlingarna kommer att dra rätt långt ut på tiden innan man når fred i Vietnam. Hur lång tid det tar vet heller ingen Det är naturligtvis ur svensk synpunkt en stark önskan att Vietnamkriget skall komma till ett slut. Jag skulle gissa — något annat än gissning kan det inte bli — att de medborgare här i landet som önskar motsatsen i dag är en ohjälpligt liten minoritet. Likaså fördömer det svenska folket genomgående den amerikanska krigföringen. Fru Dahl nämnde i sitt anförande hur många svenskar som står bakom den uppfattning som Vietnamkommittén företräder. Hon kom till 2,5 miljoner. Jag betvivlar inte att siffran är riktig. Jag skulle väl snarare förmoda att antalet är ännu större, eftersom hela fackföreningsrörelsen ställt sig bakom Vietnamkommittén på det sätt fru Dahl gav exempel på. Man kan säga att fackföreningsrörelsen också — eftersom jag företräder fackföreningsrörelsen tycker jag att jag har rätt att säga det — till en viss del, kanske t.o.m. till en betydande del, har finansierat den svenska Vietnamkommitténs verksamhet.

Utrikesutskottet har icke kunnat biträda något av motionsyrkandena, varken motion 56 av herr Hermansson m.fl. eller motion 439 av fru Dahl m.fl. Vi kan inte heller biträda det yrkande som fru Dahl framlagt under debatten. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till utrikesutskottets hemställan.
Fru talman! Jag vill inledningsvis säga att jag med stor tillfredsställelse noterar vad utrikesutskottets ordförande sade om situationen i Vietnam och Indokina i dag. Jag skall inte gå in på en detaljdiskussion; jag vill bara ta upp en punkt, och det gäller frågan om koalitionsregeringen. När den svenska regeringen liksom den socialdemokratiska partikongressen och många andra slöt upp bakom PRR:s krav på en koalitionsregering och förklarade sig villig och beredd att omedelbart erkänna en sådan, var det den koalitionsregering som enligt en av punkterna i PRR:s sjupunktsförslag skulle ha till uppgift att organisera allmänna val i Sydvietnam. Denna konkreta fråga har fallit, i och med att ett nytt förslag till fredsavtal har utarbetats gemensamt av USA och Nordvietnam, till vilket PRR också har anslutit sig. Där talas det inte längre om en koalitionsregering med uppgift att organisera de allmänna valen utan om ett nationalråd för försoning och nationell endräkt. I övrigt talar man om att det kommer att finnas två regeringar i Sydvietnam under denna övergångsperiod. Om det däremot — och däri har naturligtvis herr Geijer rätt — efter allmänna val kommer att kunna bildas en koalitionsregering eller någon annan form av regering, därom vet vi självfallet ingenting. Men de deklarationer och förslag som tidigare har gjorts från svensk sida syftar alltså på den speciella koalitionsregering som enligt PRR:s sjupunktsprogram skulle ha till uppgift att organisera de allmänna valen.
Fru talman! Även jag tackar för herr Geijers framställning i sak. Det är uppenbart att vi inte har delade meningar beträffande sympatin för och solidariteten med befrielserörelsen och den provisoriska revolutionära regeringen i Sydvietnam. Jag tycker ändå att det är ganska formalistiskt att så strängt hålla på att gränserna är flytande. Det är dock ganska fasta gränser på många håll i Sydvietnam även om bombningarna är fruktansvärda hela tiden. 31 stater har fram till oktober 1972 erkänt PRR. Jag vet att åtminstone en av dessa stater, Cuba, har haft en beskickning i anslutning till PRR:s högkvarter i Sydvietnam; jag har sett ett fotografi av ambassadören, taget ute i djungeln någonstans. Jag vet inte hur andra stater har ordnat den här frågan rent praktiskt, men jag tror inte att det skulle vara omöjligt att lösa den. USA har förgäves sedan 1960 letat efter FNL:s högkvarter. När president Nixon för två år sedan beordrade inmarschen i Cambodja ingick det i motiveringen att man skulle angripa PRR:s högkvarter som påstods finnas i gränsområdet till Cambodja. Man har fortfarande inte funnit det, men det ligger i Sydvietnam. Jag tror att det skulle finnas plats för en svensk ambassadör i anslutning till detta högkvarter.
Fru talman! Helt kort vill jag säga till herr Takman att Sverige erkänner nya stater brukar vi inte fråga oss hur många andra länder som har gjort ett sådant erkännande. Regeringen har, såvitt jag vet, för vana att försöka göra bedömningen från svenska utgångspunkter och med hänsyn till den internationella politik som Sverige för och vill föra. När Sverige erkände Nordvietnam för ett par år sedan väckte det en enorm internationell uppmärksamhet. Men Sverige gjorde inte det erkännandet därför att Nordvietnam redan var erkänt av så eller så många stater. Uppmärksamheten berodde på att Sverige var kanske den första stat i den västliga världen som erkände Nordvietnam. Jag vill klart säga att de bevekelsegrunder som herr Takman tycks anse skall ligga till grund för erkännande inte är relevanta i det här fallet.
Fru talman! Jag kan inte lika helhjärtat som herr Geijer i Stockholm instämma i fru Dahls anförande. Men den observante lyssnaren märkte nog att herr Geijer begränsade sitt instämmande till att avse det fru Dahl sade om USA-bombningarna i Nordvietnam, och där kan vi vara helt överens. Men fru Dahl sade rätt mycket mera, och jag tycker att en ordförande i utrikesutskottet borde något ha kommenterat de kränkande tillmälen som hon anförde om Saigonregeringen som vi har erkänt. Läget är nog betydligt mer komplicerat, fru Dahl, än vad Ni försöker ge vid handen. Det är inte så enkelt — tyvärr, skall man kanske säga — att det finns en fridens stamort i norra Indokina och så en rövarregering i söder. Också i norr finns det faktiskt grupper som undertrycks. Ministern för säkerhet i Nordvietnam, Tran Quan Hoan beklagar sig i tidskriften Hoc Tap över att ”det finns ett stort antal kontrarevolutionärer mitt ibland oss. Vi måste sätt in alla våra krafter för att bekämpa dem.” Man är tydligen inte så rörande enig om regimen där. Om man går över till den andra sidan kan man konstatera, att där finns drygt 600 000 människor som flytt från krigsskådeplatserna och nu befinner sig i flyktingläger. Jag vet att fru Dahl har varit i Nordvietnam och väl känner förhållandena där. Jag har inte varit där, men jag tror på vad fru Dahl säger. Jag tycker att fru Dahl skulle tro litet på vad jag säger, om jag nu berättar något om vad jag har sett i Sydvietnam. Intervjuar man människorna i lägren, får man veta att de ingalunda anser sig vara tvångsförflyttade av någon sorts Saigonjunta, utan de har flytt undan krigets elände under offensiven från Nordvietnam, som ju begynte i mars 1972. Dessa människor sympatiserar ingalunda med kommunistsidan. Sedan förses vi också med skilda uppgifter om hur många politiska fångar som sitter i fängelse i Sydvietnam och hur de torteras osv. Finns inte i varje kommuniststat fängelser med politiska fångar, eller skulle verkligen Nordvietnam vara ett undantag? Jag menar inte att det ena försvarar det andra på något som helst sätt. Jag vill bara säga att situationen är komplicerad och kräver en helt annan balans i redovisningen än den som har kommit till uttryck här. Herr Takman var inne på samma saker. Jag tror att ni skulle vinna mycket mera med era försök till yrkanden, om ni strävade efter mera objektivitet och balans när det gäller att teckna situationen i Vietnam. När man anför att ett 30-tal nationer har erkänt PRR, bör man väl ändå för kammaren redovisa vilka nationer det är. Det säger ju rätt mycket. Det är hela raden av kommunistiska stater. Uganda kommer näst sist. I övrigt är det Polen, Rumänien, Bulgarien, Sovjetunionen, Ungern, Tjeckoslovakien, Sydjemen, Kinesiska folkrepubliken osv. Efter vad jag kan se finns inte en enda europeisk stat utöver de kommunistiska. Det är en händelse som ser ut som en ganska klar tanke. Detta bör man anföra i saklighetens intresse. Jag kan som sagt inte instämma i herr Arne Geijers gillande av detta anförande, men jag kan instämma i hans slutsats.

Men far dit och se! Besök skolor och sjukhus och träffa människor på gatan! Tala med de många biståndsarbetare som är infödda buddister eller romerska katoliker! Tala med folket i flyktinglägren! Det intryck jag fick av ett par regeringsledamöter som Wiggo Komstedt och jag hade tillfälle att sammanträffa med var gav klart vid handen att sådana benämningar som ”facistregim” och ”quislingar” inte passar in. Den gamle trötte presidenten i senaten sade: ”Jag kan försäkra herrarna att vi är outsägligt trötta på kriget och vi hoppas på en fred på hyggliga villkor.” Jag tyckte att där fanns en förhandlingsvilja som ingav goda förhoppningar. Men, som sagt: Res dit och se! Jag tycker själv att det är nyttigt att komma till ort och ställe och få träffa folk av alla sorter. Vi var inte inbjudna av regeringen men hade förhandskontakter bl.a. med Joint Relief Committee, som ju arbetar fritt i de nämnda flyktinglägren utan att på något sätt manipuleras av regeringen. Vi fick också tillfälle att sammanträffa med oppositionspartiets representanter i parlamentet, vilka kritiserade Van Thieu, men för övrigt var de varken kommunister eller prokommunister utan stod bakom regeringens strävanden. Jag vet att fru Dahl inte helt bär skulden för de många appeller som man får från De förenade FNL-grupperna, men jag tycker det är kränkande ting som skrivs där. Vi har fått en skrivelse i dag, där det står att ”bakom juntan i Saigon står endast en liten och snabbt krympande grupp förrädare, som gör grova förtjänster på USA's angreppskrig”. Jag anser att sådant är ou ligt kränkande. Det drabbar ju t.ex. även de många infödda humanitärarbetare, som hederligt arbetar med sikte på människornas bästa.

Fru talman! 600 000 s.k. flyktingar är ett ganska litet antal, herr Werner i Malmö, i jämförelse med de siffror som anges av bl.a. Ted Kennedys underutskott i flyktingfrågan — antalet torde röra sig om mellan 6 och 8 miljoner människor, som har blivit hemlösa genom bombningarna i Sydvietnam. Titta på sjukhus i Sydvietnam, sade herr Werner i Malmö. Det finns en artikel i New York Times för den 14 september i år av Sydney H. Schanberg, som är korrespondent i Sydöstasien och som har varit där mycket länge.

Fastän medicinsk vård tekniskt sett är fri i Saigonregeringens sjukhus är det bara genom särskilda honorar till läkare, sköterskor och annan medicinsk personal som man kan få någon vård. Sköterskorna har ungefär 24 dollar i månaden, varför de måste ha andra inkomster vid sidan om och stjäla läkemedel och utrustning för att kunna leva.

Herr talman! Jag skulle replikera herr Nilsson i Stockholm, men jag vill börja med att tacka honom för att han gick in i denna debatt och höjde dess nivå genom saklighet och klokhet. Jag tycker att Torsten Nilsson var en utmärkt utrikesminister på sin tid. Han har här tagit upp de principiella frågorna om erkännandet och angränsande spörsmål om nyanserat debatten. Jag begriper förvisso vad det innebär för ett folk att utsättas för de här hemska bombningarna. Jag tror nog att herr Nilsson också vet att jag begriper det och att sådana prövningar kan samla ett folk till kamp för att bevara nationen och om möjligt vidga den. Men vi kan inte utesluta att man har en likartad ambition på den andra sidan. Där finns en folkgrupp som herr Nilsson mycket riktigt kallade ”nationalister”. Jag tycker att det var bra att det begreppet fördes in i debatten. Det ligger ett erkännande från vår sida av Saigonregimen också däri att vi t.ex. ger 2 miljoner kronor till Sydvietnams Röda kors till de humanitära insatser som är hårt av nöden även där. Sedan ett par ord till herr Takman. Sitt inte hemma och diagnostisera det medicinska läget via New York Times. Man kan nog finna skribenter med alla möjliga meningar när det gäller sjukvård. Är man nu en intresserad läkare, försök komma dit och se själv med egna ögon! Och är det så märkligt att ett krigförande land har en stor del av sin läkarkår i armén? Det är väl helt naturligt att läkarna måste finnas där de behövs. Vad som sagts om de andra tingen — sjuksköterskelöner osv är inte mycket att bemöta. Vet inte herr Takman hur det är i fattiga länder med lönesättning och lönestandard? Och stölder kan man nog finna både i välståndsländer och fattiga länder.
Herr talman! Först vill jag säga till herr Werner i Malmö att i ett land där det pågår ett krig av det slag som bedrivs i Indokina behövs läkarkåren och sjukvårdspersonalen sannerligen hos civilbefolkningen, eftersom det är mot den som kriget riktas. PRR liksom Nordvietnam ser till att civilbefolkningen också får den sjukvård den behöver, och Sverige bidrar både officiellt och genom frivilliga insamlingar till att upprätthålla det sjukvårdssystemet. Jag tycker nog att det var ett uppseendeväckande uttalande även med tanke på situationen i Sverige i en tänkt krigssituation att säga att i ett krig behövs läkarpersonalen huvudsakligen inom krigsorganisationen. Sedan vill jag med anledning av vad herr Nilsson i Stockholm har sagt bara göra ett par noteringar. Jag tänker inte upprepa den argumentation jag tidigare anfört. Det är riktigt att jag inte har invänt mot de principer som gäller för den svenska erkännandepolitiken. Jag har försökt utveckla den i det här fallet. Herr Nilsson sade mycket riktigt att det är väsentligt att dessa principer icke tillämpas på ett sådant sätt att de kan komma att utnyttjas av en supermakt för att legitimera en av denna insatt regim. Men det är, som jag påpekade i mitt huvudanförande, precis vad vi gjorde när vi 1957 erkände Saigonregimen i en situation då fredsavtalet 1954 skulle ha följts av allmänna val senast 1956, varefter en i demokratisk ordning utsedd regering skulle ha kommit till. Genom vårt erkännande bidrog vi den gången till att legitimera USA:s intervenering i Sydvietnam. Herr Nilsson sade också att när det gäller Korea och Östtyskland har utskottet tagit hänsyn till händelseutvecklingen, och min argumentation tidigare var att det måste vi också göra när det gäller Sydvietnam. Anta att det blir som det föreskrivs i det preliminärt ingångna fredsavtalet, att man får en situation med ett nationalråd och två regeringar, av vilka vi erkänner bara den ena. Det är ett politiskt ställningstagande. Vill vi följa våra principer i erkännandefrågorna skall vi, med hänsyn till den situation som råder och som rimligen kan tänkas komma att råda i Sydvietnam, också erkänna PRR. Det är ett minimikrav. Sedan kommer vi självfallet även framgent att få ta ställning till händelseutvecklingen i Sydvietnam.

Herr talman! Jag hittade, herr Werner i Malmö, det referat ur New York Times av den 2 oktober i år som jag hänvisade till tidigare beträffande de s.k. flyktingarna. Referatet avser uppgifter som lämnats i senator Ted Kennedys underutskott för flyktingar. Under de senaste två åren har omkring 400 000 människor dödats i Indokina — ett fruktansvärt antal. Sedan fortsätter redaktionsmedlemmen Herbert Mitgang, som har gjort det här sammandraget: De människor som tvingats bort från sina hem genom att kriget fortsatt under de senaste två åren innefattar 1 850 000 sydvietnamesiska flyktingar, 2 000 000 kambodjanska flyktingar, 250 000 laotiska flyktingar och ett okänt antal nordvietnameser. Sydvietnam har lidit mest: underutskottet i flyktingfrågan beräknar att det totala antalet flyktingar där sedan krigets början är 8 miljoner, dvs. nästa halva Sydvietnams befolkning. Dessa är utan vård över huvud taget, i den mån de överlever efter att ha blivit napalmskadade eller bombskadade. Jag kan därtill vittna om kontrasten i Nordvietnam, eftersom jag var där under bombningarna i mars 1967. Jag besökte byar som just hade bombats och såg vart de sårade hade förts. Överallt i de byar i Röda flodens delta som jag besökte hade man distriktsläkare. Man hade en god sjukvårdsorganisation.

Herr talman! Jag ifrågasätter inte alls vad herr Takman säger om läget på sjukvårdssidan i Nordvietnam. Jag vet att läget är fruktansvärt, och jag a cepterar det inte på något sätt. Men man måste inse att problemen är svåra även i Sydvietnam. Där är nöd och elände och brist på många ting. Men jag vill också säga att myndigheterna där gör vad man kan för att hålla sjukvården i funktion och för att det skall finnas tillgång till läkare. Jag vill bara att herr Takman också skall försöka se med två ögon på de här problemen.

Herr talman! Jag har aldrig hävdat att det var samma regim 1957 som det är i dag. Men alla vet, och det har avslöjats bl.a. genom Pentagondokumenten, att den regim som då fanns i Saigon hade kommit till makten genom USA:s hjälp och att USA redan innan överenskommelsen slöts 1954 med all makt motarbetade att fredsöverenskommelsen skulle slutas och därefter fullföljas. Man visste nämligen att om allmänna val genomfördes skulle det inte gå att garantera en regering i Sydvietnam som skulle föra en utrikespolitik som svarade mot USA:s intressen.

Herr talman! Efter detta rätt omfattande replikskifte kan jag ganska avsevärt korta av vad jag hade tänkt säga. Jag upplever det så — vilket jag antar att många i denna kammare gör — att detta är en politisk och moralisk fråga där man måste ta ställning och deklarera sin ståndpunkt.

Jag tycker att vi i allra högsta grad har rätt och skyldighet att föra fram den kritiken så länge USA stannar kvar i Indokina, där de inte har att göra. Jag håller med om att det är nödvändigt att i botten för sitt utrikespolitiska handlande ha vissa principer erkännande av de facto existerande stater. Det är där problemet ligger när det gäller Sydvietnam. Gränserna är flytande — naturligtvis måste man erkänna detta. Men det går heller inte att komma ifrån, som många redan har sagt här, att PRR har ett betydande folkligt stöd jag vill tillägga: till skillnad från Saigonregimen. I vissa sammanhang är vi också beredda att göra avkall på de här principerna. Torsten Nilsson nämnde några fall där han tyckte att det hade varit befogat. Östtyskland är det närmast liggande exemplet. Men det är klart att det gäller att välja de fallen med utomordentlig omsorg, så att man inte får en annan effekt än den man åsyftar. Jag håller med om detta till fullo och förstår Torsten Nilssons markering av riskerna för att ett visst svenskt agerande kan medföra att vi motverkar våra egna syften. I Vietnamfrågan är det ingen av oss som kan dölja sina sympatier utifrån sina värderingar, och vi kan inte heller undvika att påverkas av hur vi upplever de här sympatierna, även om det inte är det som ligger i botten på vårt handlande i erkännandefrågor. Jag tycker det bör medges att det förhåller sig på det sättet. Och det visar debatten här, exempelvis när herr Werner i Malmö säger att vi måste tala om båda parter och inte skall vara så ensidiga. Jag erkänner utan vidare att jag har den största sympatin för den framställning av skeendet i Vietnam som Birgitta Dahl och Arne Geijer har gett uttryck för. Naturligtvis påverkas man också av vilken part i det här konfliktsammanhanget som man tror har de största möjligheterna att se till, att det som pågår i Vietnam upphör. En stor del av kritiken riktas därmed direkt mot USA och mot Saigonregimen i Sydvietnam med dess agerande i bakgrunden i samband med förhandlingarna. Under vissa omständigheter tycker jag alltså att man kan vara beredd att göra avkall på principer som är viktiga — om det man vill uppnå är tillräckligt väsentligt men det gäller då att man har möjlighet att någorlunda säkert bedöma vad effekten blir.

Jag måste samtidigt medge att jag är relativt pessimistisk i fråga om möjligheterna till en snabb förhandlingslösning. Vi kommer kanske att få uppge det hopp som ändå ligger i pågående förhandlingar. Ändå vill jag inte stödja ett yrkande som kan begränsa alternativen i dessa förhandlingar och där instämmer jag med Torsten Nilsson — exempelvis minska möjligheten till en framtida koalitionsregering i enlighet med PRR:s ursprungliga sjupunktsprogram eller andra lösningar. Jag anser i och för sig inte att det konstaterandet står i strid med vad Birgitta Dahl här har försökt säga till oss. Men att därifrån gå till en åtgärd som kan innebära att såsom det kan komma att uppfattas och påverka situationen möjligheterna låses när det gäller att välja även alternativ som i dag inte ter sig aktuella.

Med all respekt för Birgitta Dahls yrkande under debatten för att försöka skapa en så bred enighet som möjligt kan jag ändå inte stödja det yrkandet — men inte heller vpk-motionens yrkande i dagsläget på grund av den mycket oklara förhandlingssituationen. Därför kommer jag att avstå i huvudvoteringen.
Herr talman! Jag förmodar att den här debatten nu går mot sitt slut. Först vill jag säga att det för Vietnams sak naturligtvis är av stort värde att den framför allt har kommit att bli en manifestation för de krafter som vill upprätta fred och självstyrelse i Vietnam. Med anledning av vad herr Olof Johansson i Stockholm och flera andra har anfört vill jag sedan bara säga att vi inte kan komma ifrån att även om våra förbindelser med Saigon numera är nedtrappade har vi icke avbrutit dem. Därför har vi redan vidtagit åtgärder som i och för sig kan sägas ställa till med formella problem inför en situation där man i Sydvietnam kan ha en demokratiskt vald regering, som kanske blir en koalitionsregering och som vi då skall erkänna. Men i dag är läget det att vi redan har låst vårt handlande på den punkten och i så fall blir tvungna att ändra oss. Till slut vill jag säga att ett minimikrav man kan ställa på oss är att vi ger PRR, som vi alla här i dag har uttryckt vår sympati och vårt stöd för, åtminstone samma folkrättsliga ställning som Saigonjuntan. Det är mot den bakgrunden som jag vidhåller mitt yrkande och vädjar till kammarens ledamöter att sluta upp bakom det.
Herr talman! Jag kan instämma i Birgitta Dahls påpekande att misstag har begåtts i det förgångna angående vårt erkännande av Saigonregimen det har ju också Torsten Nilsson varit inne på. Men jag anser som sagt att det nu är fel tidpunkt att korrigera den saken.

Herr talman! Fru Dahl har här tidigare talat om att det är över 2 miljoner av svenska folket som stöder henne i hennes agerande i Vietnamfrågan, och herr Arne Geijer har sagt att detta säkert är riktigt. Om jag inte hörde fel ansåg herr Geijer också att det kanske är ännu flera än vad fru Dahl har sagt. Men har då fru Dahl och herr Geijer räknat med hela fackföreningsrörelsen kollektivt? Då måste jag protestera och rätta till den felaktiga föreställning som dessa uttalanden kan skapa. Vi är många fackligt anslutna inom LO-området som definitivt inte kan ställa oss bakom det enögda agerande i Vietnamfrågan av FNL juntan i Sverige som fru Dahl gör sig till tolk för. följande resultat

Herr talman! Dagens debatt kring diplomatiska förbindelser i olika riktningar kan nu ingå i ett lugnare läge, då vi för ett par minuter går över till Vatikanstaten och Sveriges förhållande till denna, som — redan gott kan bli bättre. Jag kan inte helt avstå från att anföra några synpunkter på frågan, även om jag inte avser att ställa något motyrkande.

Ett upptagande av diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten skulle kanske också bidra till att skapa välbehövlig goodwill för Sverige inom vissa delar av den romersk-katolska världen. Vatikanstaten upprätthåller för närvarande diplomatiska förbindelser med ett 70-tal stater, däribland åtskilliga icke-katolska och icke-kristna länder samt kommunistiska stater. Vatikanstaten tar själv inte något initiativ till upprättandet av diplomatiska förbindelser med andra stater. Ett ytterligare skäl för att Sverige upptar diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten är den möjlighet till bättre information som direkta officiella förbindelser medför. Med hänsyn till den roll som Sverige med rätt ell er orätt vill spela i internationella sammanhang är goda informationskällor förvisso viktiga och betydelsefulla. Liksom vid behandlingen av tidigare motioner har utskottet inte heller denna gång funnit någon fördel med att vi vad Vatikanstaten beträffar upprättar, som orden faller, ”den organisatoriska och administrativa ram som diplomatiska förbindelser innebär”. Det räcker, menar utskottet, med de informella förbindelser som upprätthålles genom den svenska ambassaden i Rom. Utskottet skriver också att svenska sändebud i olika huvudstäder upprätthåller värdefulla kontakter med Vatikanstatens utsända representanter och det är naturligtvis riktigt. Men är därmed allt väl, som utskottet menar att det är? Jag är tveksam om det. Dessutom finns det, erinrar sig utskottet, ett flertal stater som Sverige erkänner utan att det anses föreligga behov av diplomatiska förbindelser. Det tycker jag är att reducera frågan till ett kvantitativt problem. Det är möjligt kanske t.o.m. troligt att direkta nackdelar, förorsakade av frånvaron av officiella diplomatiska förbindelser, inte kan påvisas. Men vad som kan vinnas, positivt sett, genom sådana förbindelser menar jag att utskottet i sin bedömning underskattar. Goda förbindelser med Vatikanstaten som inte bara är informella kan inte rimligen vara annat än till gagn för vårt land i dess utrikespolitiska agerande. Med detta konstaterande får försöken att få till stånd diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten tills vidare betraktas som avslutade.
Herr talman! Det har väckts motioner i denna fråga i riksdagen varje år under en följd av år. Utskottet har vid varje sådant tillfälle intagit samma ståndpunkt och anfört samma motivering som den som här föreligger. Utskottet anser icke att någonting i bilden har ändrats och motiverar en ändring av utskottets ställningstagande. Utskottet har därför stannat för samma yrkande denna gång som vid varje tidigare tillfälle. Jag hemställer om bifall till utskottets yrkande.
Trafiklivränta till Herr talman! Det är fem gånger som vi har motionerat i denna fråga, Thorild och motionen har inte blivit sämre. Kanske har inte utskottets inställning Oldenburg blivit så mycket bättre heller. Jag skall som sagt inte omedelbart återkomma utan ge utskottet en möjlighet till en mognadsperiod. Sedan får jag kanske återkomma och försöka få ett bättre resultat.

Herr talman! Vi har i dag diskuterat stora ärenden som berört Korea och Vietnam och människors situation i dessa länder. När vi nu hamnar på hemmaplan och frågan rör en enda mans situation, så väcker det naturligtvis inte lika stort allmänt intresse.

Om vi skulle göra det i mycket hög grad skulle det te sig orimligt. Det finns ju ett socialförsäkrings system, och det finns institutioner och organisationer som har till uppgift att försöka att slå vakt om enskilda människors och gruppers intressen. Men, herr talman, ganska ofta finns det människor som kommer i kläm i det moderna samhället, som inte kan inordnas i det förnämliga system som har byggts upp och som inte passar in i det uppgjorda mönstret. Jag anser att det här rör sig om ett sådant fall. Jag tror inte att det skadar om vi någon gång får tillfälle att ta upp den problematiken. Utskottet har sagt att det i vårt land skulle förekomma ett stort antal fall liknande detta. Det tror jag är felaktigt formulerat. Enligt riksförsäkringsverkets undersökning år 1970 skulle endast fem å sex personer i detta land befinna sig i en likartad situation. Man skulle alltså inte behöva riskera — om man nu vill uttrycka sig så — att tusen och åter tusen personer skulle komma att begära en förbättrad ekonomisk ersättning om man vidtog en åtgärd för att hjälpa denna enskilda person. En fjorto g pojke skadades vid en bilolycka på väg hem från skolan — bilisten ansågs: skyldig till olyckan — och han hade inte föräldrar som kunde bevaka hans intressen så att han kunde få en bättre utgångspunkt för sitt liv. Detta skedde 1930, och försäkringssummorna var då sådana att han inte hade någon glädje av dem under kommande årtionden. Att en låg trafiklivränta utbyttes mot ett kapitalbelopp har helt omöjliggjort en tillämpning av 1967 års lag om tillägg till vissa trafiklivräntor. Det gäller här en person som från början hade felbehandlats för sina skador. Om han hade getts andra möjligheter att möta vårt samhälle, kunde han ha skapat sig en helt annan framtid för sig och sin familj och skulle ha kunnat verka till stor nytta för samhället. Under de år som den personen har kvar att leva borde han få känna sig något mera fri från ekonomiska bekymmer och kunna som de flesta andra ordna för sig och sin familj och försöka eliminera de sjukdomsbesvär som ständigt gör sig på minda. Den ekonomiska situationen för Oldenburg är följande: Skadan skedde alltså 1930. Ingen bevakade 14-åringens situation. Livränta utdömdes alltså inte till Oldenburgs förmån. Ansvarighetssumman på trafikförsäkringen var då 20 000 kronor, varav 11 500 kronor omedelbart gick åt till kostnader för att sköta Oldenburgs livsfarliga skada. Återstoden anslogs till en årlig livränta på 383 kronor. Denna livränta utbyttes så småningom mot ett kapitalbelopp på några tusen kronor som räckte till ungefär ett års livsföring. Givetvis har Oldenburg fått bidrag av sociala instanser, i synnerhet under det senaste årtiondet, för att leva på ett existensminimum. Det går naturligtvis för en frisk människa att tillfälligtvis göra detta, men att år efter år — en familj med två barn — leva under sådana omständigheter är en orimlighet, i all synnerhet som en skadad människas beteende är annorlunda än friska människors beteende. Han kan inte leva under samma villkor som andra människor. Oldenburg, som alltså levde på existensminimum med socialbidrag och hyresbidrag, fick genom riksdagens förslag från den 1 januari 1971 en livränta på 7 000 kronor om året. Det var en summa som han gladde sig otroligt över. Han trodde att den betydligt skulle kunna förbättra hans situation. Men denna livränta innebar, hör och häpna, att hyresbidraget drogs in i huvudsak; det blev endast en liten del kvar. Detta och skattepåföljden gjorde att av dessa 7 000 kronor för en människa som lever på existensminimum kvarstod 2 400 kronor. Man hade tänkt sig att Oldenburg skulle få någon möjlighet att förändra sin situation. Det har inte lyckats. Hans hustru har haft ett sporadiskt arbete, i första hand med att se till Oldenburgs gamla mor, och har därigenom erhållit ett litet bidrag till sin försörjning. Nu när Oldenburgs moder är placerad, arbetar hustrun ett par dagar i veckan med att hjälpa en annan äldre person. Det tillskott som alltså Kungl. Maj:t på riksdagens förslag lämnat har alltså inte givit det önskade utslaget. Naturligtvis måste vi se situationen sådan den verkligen är. En förändring har inte skett på det sätt som statsutskottets femte avdelning från början tänkte sig, när den behandlade frågan mycket ingående och skapade underlag för att Oldenburg fick dessa 7 000 kronor. Jag vet att denna riksdag har tillerkänt människor i en särskild situation ersättningar, t.ex. fru Elin Johansson i Växjö som förra året fick ett engångsbelopp på 78 570 kronor och en årlig livränta på 15 000 kronor. Det är beroende på att staten har ett ansvar genom de händelser som skett liksom ofta kan vara fallet i militära sammanhang.

På grund av sina skador har han svårt att leva i den miljö där han för närvarande befinner sig. Han behöver en lugnare tillvaro. Han behöver exempelvis bara under några veckor om året få vistas på landet eller få något annat ombyte, vilket hans situation nu inte medger. Det är mot denna bakgrund jag hemställer att kammaren biträder den reservation som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 42 och vari sägs med den motivering som jag har pläderat för: ”Utskottet anser därför att livräntan bör höjas. Den närmare prövningen härav bör emellertid ankomma på Kungl. Maj:t.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

Herr talman! Det är klart att det inför en glest besatt kammare inte är lätt att övertyga hela riksdagen i detta ärende. Jag tycker ändå att herr Signells anförande fordrar några kommentarer. Varje människa i detta land skall i en svår situation ha möjlighet att få en försvarare. Denne försvarare kan vara en riksdagsman. Riksdagsmännen är ju till för att människor skall kunna ta kontakt med dem. Denna person har kontaktat en rad av riksdagsmän.

Så enkel var historien. Vi riksdagsmän är ju faktiskt till för att ta upp enskilda fall och försöka bedöma hur pass stora behoven är. Jag kan inte finna det oriktigt att jag tar upp detta speciella fall. Jag gör det därför att riksförsäkringsanstalten sagt att vi i landet har fem eller sex sådana här fall från 1930-talet där människor råkat i en alldeles speciellt besvärlig situation. Det är inte bara fråga om att Oldenburg skall ha precis så mycket att han kan klara sig, utan frågan gäller att han skulle kunna få en något bättre tillvaro på grund av alla de gångna årens besvärligheter och lidanden, vilka åsamkats under den tid då han som ung pojke inte hade någon försvarare. Detta är bakgrunden till att jag tagit upp denna fråga. Sedan säger min värderade vän och riksdagskollega Signell att det inte i detta fall är lägre inkomst än vissa låginkomsttagare bland riksdagsmän i denna kammare. Det är en viss skillnad. En sådan riksdagsman kanske har tillgångar att kunna leva på under tiden. En riksdagsman kan exempelvis vara småföretagare och måste ställa sig i den situationen, om han skall deklarera på heder och samvete och efter de former som de svenska lagarna uppställer. Att göra en jämförelse där tycker jag i och för sig är ganska genant om man kan det svenska skattesystemet och har viljan att följa det. Att allmänt göra en jämförelse med en låginkomsttagare som varje år lever på existensminimum kan jag inte acceptera. Jag har i alla fall velat göra den här kommentaren och hoppas att kammarens ledamöter ger herr Oldenburg det stöd som jag tycker att han så väl behöver.

Herr talman! Frågan om lokalisering av ett gymnasium till Simrishamn, som detta utskottsbetänkande avhandlar, har ju varit uppe tidigare här i riksdagen. Men innan jag kommer in på detta vill jag påpeka att de lokala myndigheterna tidigare igen ställt sig negativa till en lokalisering av ett gymnasium till orten. Förmodligen är det rädslan för ett vikande befolkningsunderlag som har satt stopp för dessa planer för orten i fråga.

Det är negativt för företagsetablering, och det bidrager till fortsatt avtappning av befolkningsunderlaget. Nu har Simrishamn i den nya länsplanen klassats som regionalt tillväxteentrum. Detta påminner också motionärerna om. Då ställer man frågan: Vilka möjligheter finns i dag? Här vill jag hänvisa till det särskilda yttrande som fru Sundberg och jag har fogat vid utskottets betänkande. I detta har vi bedömt ortens möjligheter till en bättre utbildningssituation på gymnasiesidan som ljusare än vad utskottet i sin helhet tydligen har velat skriva om. Vi har gjort det därför att den gymnasieorganisation vi Onsdagen den Men får jag först göra en historisk återblick på denna punkt. 6 december 1972 Senast frågan om lokalisering av gymnasier till mindre orter behandlades var 1968. Då anförde statsutskottet: ”Den gymnasieorganisation har i dag ser ut att bli gynnsammare för de mindre orterna. Lokalisering av som vi har i dag är givetvis inte en gång för alla given.” Utskottet viss gymnasial hänvisade till SÖ:s försöksverksamhet för orter som saknade gymnasium. utbildning m.m. I det uttalandet låg i viss mån ett förebådande om behovet av en utredning. I en reservation av centerpartisterna, en folkpartist och en socialdemokrat i utskottet pekade vi oc på bl.a. möjligheten att inrätta gymnasiefilialer. Vad har då hänt sedan 1968? Skolöverstyrelsen, som i många fall får uppbära stark kritik för byråkrati och stel formalism med rätt eller orätt kan i dag, tycker jag, gärna få inregistrera beröm för ett initiativ. Man har redovisat en utredning om en plan för den fortsatta organisationen av gymnasieskolan här i landet. Denna organisationsplan öppnar en möjlighet till decentralisering av gymnasieutbildningen och ger förmodligen samhällen av Simrishamns karaktär förnyat hopp för utvecklingen av studiemöjligheterna på orten. Jag vill konstatera, herr talman, att både reservationen från 1968 och fempartimotionen år 1972, trots att de inte har vunnit gehör i riksdagen, uppenbarligen haft en viss betydelse för frågans vidareförande framåt. Dagens läge är nämligen det att den omtalade SÖ-utredningen, som i sin helhet är fogad till utskottsbetänkandet, tar upp tre huvudalternativ och även siar om ett fjärde alternativ i en sådan organisation. I denna organisation skulle de mindre orterna få en chans till gymnasieutbildning. Den modell som jag vill uppehålla mig vid är den särskilda samordnade gymnasieskola som utredningen bygger på och som skulle innefatta elva linjer. I detta alternativ skulle man kunna nöja sig med ett underlag bestående av en årskull på 300 16-åringar. Och därtill kan komma det fjärde alternativet med ett utbyte av redan befintliga specialkurser mot linjer, vilket skulle innebära att man får ha mindre än elva linjer. Vidare är det enligt mitt förmenande tänkbart att ett visst lärarutbyte med ett angränsande större gymnasium kan komma till stånd. Jag tycker därför att både SÖ, som lagt fram detta förslag, och utskottet som tagit fasta på det är tack värda, även om motionen är avstyrkt. De specialkurser som finns i Simrishamn skulle alltså kunna ge möjlighet till en linjeorganiserad utbildning som sedan kan byggas på med andra linjer. Vi har som sagt, herr talman, i vårt särskilda yttrande velat markera araktär i framtiden bör ha en bättre chans att få en mera aktiv undervisning på gymnasiets område.

kanske synas övermaga när man talar om glesbygder i Skåne. De problem som följer med en ogynnsam befolkningsutveckling är emellertid de samma vilket område man än diskuterar. Vår regionalpolitik syftar i grunden till att få en något så när jämn fördelning av service, så att man inte genom uppenbara felsatsningar bidrar till att påskynda utvecklingen i en icke önskad riktning. Inte minst Nr 132 är utbildningsfrågorna av mycket stor betydelse. Vi kan skryta med att Onsdagen den kanske 90 procent av dagens 16-åringar går vidare till gymnasial 6 december 1972 utbildning, och tendensen pekar mot att det procenttalet kommer att TO vISTSANN överskridas. Men dessa 90 procent är inte geografiskt jämnt fördelade. På Lokalisering av orter med tillgång till gymnasial utbildning av varierande slag går en viss gymnasial mycket hög procentandel av 16-åringarna vidare till gymnasieskolan. Men utbildning m.m. på andra orter, där avståndet till gymnasiala skolor är långt, är motsvarande procenttal ofta betydligt lägre. Problemet kan reduceras till ett enda: Vilket är att föredra — fullständiga konventionella gymnasieskolor med alla eller i varje fall en stor del av tillgängliga linjer, eller mindre gymnasieskolor med ett begränsat utbildningsutbud men geografiskt tillgängliga för de flesta?

Denna fråga har också uppmärksammats av utredningen Utbildning i glesbygd. Simrishamn är, som väl framgick nyss, ett område som är litet för litet för att kunna ha en konventionell gymnasieskola. Dessutom har befolkningsutvecklingen inte varit så positiv att man från början vågat aktivt arbeta för att få till stånd en sådan skola. I dag har det emellertid skett en fö ndring, framkallad dels av ökad efterfrågan bland befintlig ungdom på gymnasial utbildning, dels av att man har märkt att tillgång till en utbildning bidrar till att vända befolkningsutvecklingen i en mera gynnsam riktning. De studerande i Simrishamn har fyra mil till Ystads gymnasium. Det finns orter där avståndet närmar sig fem mil. Det har naturligtvis till följd att de som verkligen vill satsa på sin utbildning i de flesta fall bor inackorderade i gymnasieorten. De möjligheter till förbättringar som bör betraktas som realistiska skall enligt vår uppfattning också underlätta för Simrishamn att få gymnasiet utbyggt. Hur detta skall ske har vi inte velat yttra oss om. Jag kan bara säga som min uppfattning att de alternativa förslag som skolöverstyrelsen har visat på utgör ett utomordentligt underlag för den framtida bedömningen.

Den landsdelen har nämligen genomgått en strukturförändring som är alldeles säregen. Sydöstra Skåne är en utpräglad lantbruksbygd. Än i dag är en större del av befolkningen där jordbrukare än i de flesta andra delar av vårt land. Där fanns redan förut ett välskött, intensivt jordbruk. Så kom jordbrukets rationalisering, och en hel del brukningsenheter försvann. Den mänskliga arbetskraften byttes ut mot maskiner, och det blev arbetslöshet. Det blev en annan struktur över hela den delen av landskapet, och strukturförändringen pågår alltjämt. I och med denna förändring borde man ha vidtagit förberedelser för att skapa ett annat näringsliv i området, men det har man inte gjort. Man har så att säga inte skapat fundamenten till ett nytt näringsliv. Om man skall lokalisera industri till ett område måste det exempelvis finnas ordentliga vägar, och att folk vill flytta retag till en ort där det måste finnas en ordentlig utbildningsstandard, dit. Det finns ingen företagare som vill lokalisera ett inte dessa två saker är avklarade — kommunikationssystem och undervisningssystem. Till detta har kommit att för en sådan här bygd utbildningen — som i övrigt har haft en mycket glädjande utveckling under de senaste årtiondena faktiskt har glesats ut genom de senaste reformerna. Jag tänker närmast på gymnasiereformen, som gör att den tidigare yrkesutbildningen integreras med gymnasiet, och de linjer som är gymnasielinjer skall läggas på gymnasieorter. Tidigare fanns det väl fungerande yrkesskolor både i Tomelilla och i Simrishamn. Det finns alltjämt kvar vissa kurser, men det är specialkurser — och vi vet att dessa inte ger en elev samma utvecklingsmöjligheter som gymnasiekurserna. Eleven kan inte från en specialkurs gå exempelvis till en högre utbildning, men från en gymnasial linje även om den är tvåårig kan han med vissa kompletteringar gå till högskoleutbildning. Jag har velat säga detta därför att jag anser att det är nödvändigt att bedöma den här frågan så att säga tvärpolitiskt; man bör inte bara ta med själva utbildningen som sådan i bedömningen utan även annat, som äl att utbildningsutskottet måste se på inverkar härvidlag. Jag förstår så det hela ur rent utbildningsteknisk synpunkt, men vi som inte är engagerade i utskottet kanske ser frågan även ur andra synpunkter. Som fru Sundberg sade är den i vår motion föreslagna utredningen något som kan göras just för att vända trenden när det gäller befolkningsutvecklingen. Om en ort får goda utbildningsmöjligheter kan man räkna med att ungdomarna stannar kvar, åtminstone till dess utbildningen är färdig. Och har ungdomarna fått en god utbildning finns det säkert också — på grund av denna landsdels utomordentligt fina och vackra natur och företräden i övrigt — anledning att tro att företag skulle kunna lokaliseras dit. Detta är synnerligen väsentligt just nu, därför att Skåne på något sätt håller på att välta. Det är en väldig koncentration till den västra sidan. Där är det ont om mark, och de som arbetar där får åka långa sträckor från sina bostäder till arbetet.

Utskottet har framhållit att SÖ redan vidtagit vissa åtgärder, som på något sätt öppnar dörren litet på glänt. Och i det yttrande som fru Sundberg och herr Larsson i Staffanstorp fogat till betänkandet har de sökt vidga den springan ytterligare. Jag hoppas att de lyckas. Jag är helt på deras linje, och jag har inget särskilt yrkande. Om kommunalmännen i Österlen möjligen i ett tidigare skede varit negativa känner jag inte till — jag kommer inte ihåg så långt tillbaka, höll jag på att säga, men jag borde väl komma ihåg lika långt tillbaka som herr Larsson i Staffanstorp. Jag har tidigare inte varit så insatt i dessa ärenden, men jag har följt de debatter som förekommit under 1960-talet. Vid två tillfällen har framstötar gjorts om att få grunda en gymnasieskola inom detta område. Sällan förnimmer man en sådan intensitet och energi som då man hör kommunalmännen i Österlen föra fram sina synpunkter just på nödvändigheten att få en gymnasieskola. Jag har varit där och kan betyga att det finns en sällsam tåga i dem. Det är som om de regionalpolitiska aspekterna är en livsfråga för dem. Jag tror att det vore samhällsekonomiskt riktigt att satsa på Österlen. Om sydöstra Skåne i stället alitmer avfolkas får samhället satsa mycket mer pengar, och ändå kan det bli svårt att återge bygden den standard som den har haft. Vi bör vara generösa mot Österlen på detta liksom på andra områden för att kunna vända trenden så att befolkningsutvecklingen blir gynnsam. Denna landsända har många värden att bjuda som jag tror att vårt land, och inte minst Skåne, behöver.